Herr talman! Den beskrivning som herr Norrby lämnade kan i stort sett verifieras. Den egentliga anledningen till propositionen var de nya mottagarapparater som dök upp på marknaden och av vilka det såldes ett antal, innan den här uppgörelsen mellan de båda företagen träffades. Det skulle kunna sägas att anledningen till propositionen då bortfallit, men denna var redan framlagd. Nu kan man ju också resonera på det sättet, att varken herr Norrby eller någon annan har garanti för att det inte kommer att säljas flera sändare av om inte denna typ så av någon annan. Och det vore ju inte riktigt rimligt att innehavarna av dessa nya sändare skulle kunna utnyttja de tjänster som deccainnehavarna får utan att man betalar de avgifter som uttas för deccasändarna. Därför sade vi oss i utskottet att det ligger något i tanken att ha bestämmelser som gör att samtliga innehavare får betala en tribut till kostnaderna för de här sändarna. Det har uppgivits för utskottet att det inte är något tvång för fiskarna att hålla sig med denna apparatur. Den innebär emellertid utomordentligt stora fördelar på det sättet att fiskarna kan navigera med sådan säkerhet att de kan återvända exakt till de platser där de tidigare fiskat med framgång och där de i stort sett vet att fisken finns att ta. De kan även i övrigt navigera under en helt annan grad av säkerhet än eljest. Därför betalar de gärna den här rätt stora avgiften. Jag vill minnas att det rör sig om sammanlagt ungefär 6 500 kronor per år, av vilket belopp alltså en ringa del går till sjöfartsstyrelsen för dess tjänster. Jag vet inte riktigt varifrån herr Norrby fått den siffra på 800 kronor som han nämnde. Den stämmer i varje fall inte med sjöfartsstyrelsens uppgifter. Enligt den promemoria som jag har i min hand uppgår avgiften för närvarande till 80 engelska pund, vilket efter en kurs av 12:46 motsvarar 997 kronor. Men till detta kommer en rad detaljframräknade belopp som jag inte skall besvära kammaren med att specificera men som gör att totalavgiften blir bra mycket större än det nyssnämnda beloppet, alltså ungefär en tusenlapp.

Jag finner därför ingen anledning att göra en så stor affär av detta, att man skulle behöva avstyrka propositionen. Jag vill inte påstå att den i och för sig är något mästerverk, det har jag inte själv tyckt, men den är å andra sidan heller inte sådan, att det finns anledning att avvisa den. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Som jag påpekade i mitt förra inlägg är propositionen ganska knapphändigt skriven. I den saknas bl.a. den mycket väsentliga uppgiften om antalet uthyrda mottagare. Däremot finns det en uppgift om att de erlagda avgifterna för budgetåret 1966/67 uppgick till 848 000 kronor. Antalet uthyrda mottagare har, enligt de uppgifter jag fått, under samma tid utgjort mellan 1000 och 1100 stycken. Det betyder att i genomsnitt per mottagare har Decca betalat in cirka 800 kronor, och notera att för de ytterligare mottagare som Decca hyr ut behöver man inte betala ett öre enligt det avtal som träffades 1960. Det är alldeles uppenbart att detta avtal var mycket oförmånligt för staten. Man förutsåg då inte i vilken utsträckning mottagarna skulle komma att användas. I detta läge inriktar man sig nu på att försöka få en högre ersättningsnivå för eventuella konkurrerande produkter. Nu är det fråga om tekniskt så pass avancerade apparater, att det är svårt att få fram konkurrerande konstruktioner. Det finns t.o.m. tekniska möjligheter att programmera sändarna så, att konkurrenter utestängs från att använda de signaler som sändarna lämnar ifrån sig. Något sådant blir det väl inte fråga om, eftersom sändarkedjan huvudsakligen drives i sjöfartsverkets regi. Men propositionens knapphändiga skrivning har lett till att man vid utskottsbehandlingen tydligen inte fått något ordentligt grepp om frågan, och det visar att motionsyrkandet är klart berättigat. Vad sedan konkurrensförhållandena för de svenska fiskarna angår är det inget tvivel om att de har mycket stor nytta av dessa mottagare. Den saken har heller ingen ifrågasatt. De är ett utomordentligt förnämligt navigeringshjälpmedel. Men norska fiskare, som våra svenska fiskare skall konkurrera med, behöver inte betala ersättning för drift av sändarnätet. Där är det alltså inte en konkurrens på lika villkor, vilket jag tycker att man skulle kunna åstadkomma inom ramen för ett nordiskt samarbete.

Herr talman! När bevillningsutskottet inledde sin behandling av frågan om åtgärder vid beskattningen för att stimulera sparandet framhöll sittande sekreteraren mycket riktigt, att det var för utskottet välkända motioner som låg till grund för ärendet. Det innebar dock inte att sekretariatet på något sätt hade tagit lättvindigt på detta ärende, utan det hade nedlagts ett mycket gott arbete i frågan. Bland annat presenterades för utskottets ledamöter inte mindre än sex bilagor med statistiska uppgifter. Av en bilaga framgick att inlåningsverksamheten i vissa sparinstitut beskrivit en uppåtgående kurva under de senaste 15 åren. En annan bilaga visade att ungdomens lönsparande under flera år hade minskat. I stället har dock det allmänna lönsparandet glädjande nog visat en kraftig ökning. Vi fick även veta att checkräkning och kapitalsamlingsräkning för närvarande är de populäraste kontoformerna hos affärsbankerna. Av den totala inlåningen i slutet av 1967 utgjorde medlen på kapitalsamlingsräkning cirka 27 procent och medlen på checkräkning 18 procent. Att checkräkningarna nått en sådan storlek torde främst bero på det förhållandet att antalet dylika konton i landets affärsbanker från att år 1960 ha varit ungefär 327 000 numera ökat till långt mera än 1 miljon. Av dem är ungefär 900 000 checklöneräkningar. Det skall villigt erkännas att det förekommer missbruk av checker, men detta kan trots allt betraktas såsom ekonomiskt ganska betydelselöst och kan på intet sätt förringa systemets många fördelar. Systemet innebär nämligen både ur privatekonomisk synpunkt och ur samhällets synpunkt en välkommen ökning av det privata sparandet. Dessutom har det förenklat både företags och myndigheters löneadministration och åstadkommit inlåningsökningar i bankerna, vilket kommit näringsliv, stat och kommuner till godo. Det råder, herr talman, inga skilda uppfattningar om att det totala sparandet nått en ganska hög nivå i vårt land. Inte heller råder det några delade meningar om att denna nivå borde ha varit högre. Ett stort sparande är en av de viktigaste förutsättningarna för en snabbare produktionsökning. Stora, uppdämda kapitalbehov föreligger exempelvis för näringslivets strukturomvandling, speciellt kapitalkrävande i fråga om skogsindustri samt järnoch stålindustri. Att det just nu råder en viss lättnad på kapitalmarknaden kan inte heller skymma bort den långsiktiga problematiken härvidlag. Om det således råder enighet om dessa grundteser, skiljer sig tyvärr värderingarna när det gäller avvägningen mellan kollektivt och enskilt sparande. År 1966 uppgick det totala sparandet till 21 miljarder kronor, men av detta väldiga belopp tillkom inte mindre än 69 procent genom offentligt sparande, medan 26 procent tillkom genom s.k. hushållssparande och 5 procent genom företagssparande. Under de senaste åren har skillnaderna mellan dessa sparformer blivit allt större till det offentliga sparandets förmån, och det är bl.a. mot denna bakgrund som högerpartiets motion om sparfrämjande åtgärder bör ses. Vi motionärer hävdar — och vi anser att utvecklingen har gett oss rätt — att ökad kapitalbildning genom överskott av skatter utöver statsutgifterna leder till ökade statsutgifter och ökade lönekrav. En av de allvarligaste följderna av den förda skattepolitiken är att den verkar inflationsdrivande. Ett frivilligt sparande kan däremot aldrig få sådana följder, och detta är ett utomordentligt starkt skäl till att stimulera användningen av detta sparande. Vi anser därför, att en av den ekonomiska politikens viktigaste uppgifter för närvarande i själva verket är att stimulera det frivilliga sparandet. Därvid finns det självfallet flera vägar att gå. Högerpartiet har i annat sammanhang pekat på möjligheterna att modernisera kapitalplaceringsreglerna för kreditinstitut och att ändra skatteskalorna för vissa inkomsttagare m.m. I denna motion har vi dock nöjt oss med att föreslå olika åtgärder i strävan att stimulera det personliga sparandet. Vi har bl.a. pekat på bostadssparande, bosättningssparande, utbildningssparande och aktiesparande. Utskottets majoritet har — som vanligt höll jag på att säga — avslagit vår motion, bl.a. med den motiveringen att det från statsfinansiella synpunkter inte är möjligt att medverka till en höjning av de sparstimulerande avdragen eller till en utvidgning av deras användning. Statistik i utskottsutlåtandet visar att statskassan skulle då minska med cirka 80 miljoner kronor och kommunernas kassor med cirka 50 miljoner kronor. Jag vill inte bestrida riktigheten av dessa siffror, men jag anser att de bygger på ett statiskt tänkande, som inte tar hänsyn till de positiva verkningar som genomförandet skulle få i andra avseenden. Det skulle i detta hänseende vara mycket intressant att få reda på hur mycket det offentliga sparandet har kostat vårt land genom att det har en sådan inflationsdrivande konstruktion. Det kan tyvärr ingen tala om, men jag är förvissad om att de belopp som man skulle komma fram till vid en sådan undersökning skulle vara så stora, att de siffror det här rör sig om skulle te sig mycket blygsamma i det sammanhanget.

Herr talman! Till detta bevillningsutskottets betänkande har fogats en reservation, nr II, vari vi reservanter före slår en annan skrivning än utskottsmajoritetens. Vi reservanter begär utredning och förslag rörande premiering av sparandet. Det gäller två speciella slag av sparande — dels bostadssparandet, dels enskilt hushållssparande. I detta betänkande 'har utskottsmajoriteten enligt min mening på ett utryckligt sätt framhållit behovet av sparande. Majoriteten talar om betydelsen av sparandet, visar hur sparandet är fördelat och framhåller med skärpa att en ökning av sparandet är absolut nödvändig för att tillgodose det kapitalbehov som kommer att uppstå i och med att vårt näringsliv måste utbyggas. Vidare talar utskottsmajoriteten om de olika former för sparande som hittills funnits. Man kan säga att det är den höga visan till bankerna när utskottsmajoriteten anför vilka olika vägar bankerna gått. Utskottsmajoritetens stora tillfredsställelse över. detta kan utläsas ur betänkandet. På den punkten har jag ingenting att anmärka, utan jag vill bara konstatera att utskottsmajoriteten därvidlag har gjort en realistisk bedömning. Vidare säger sig utskottsmajoriteten medge att beskattningen påverkar både viljan och förmågan att spara. För Övrigt innehåller betänkandet bara uttalanden om sparandets stora betydelse.

Herr talman!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 Det är nödvändigt att det personliga sparandet blir större om vårt folks välstånd skall kunna ökas så som vi alla önskar. Inte minst den senaste långtidsutredningen har för de närmaste årtiondena påvisat behovet av ökade kapitalinsatser. Den rådande bristen på kapital bromsar utvecklingen inom olika sektorer av näringslivet och förhindrar därmed välståndsutvecklingen. Klimatet för det enskilda sparandet i vårt land kan inte betecknas som heit tillfredsställande. Jag vill inte förneka att det personliga sparandet har ökat under de senaste åren, men ökningen är ingalunda tillräcklig med hänsynstagande inte minst till penningvärdeförsämringen. Med tanke på betydelsen av ett ökat sparande är det angeläget med sparstimulerande åtgärder. I motion II: 808 har föreslagits vissa sparstimulerande åtgärder. Jag skall inte presentera förslaget i detalj. Jag vill hänvisa till nämnda motion för närmare studium. - Herr talman! Jag vill kort och gott yrka bifall till reservationen II av herr Yngve: Nilsson m.fl.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig mycket kort. Denna fråga har vi som redan sagts diskuterat många år i följd, och den här gången tycks vi ha skrivit utskottsbetänkandet på ett sådant sätt att herr Larsson i Umeå var mycket belåten med det hela. Ingen kan förneka den gynnsamma utveckling av sparandet som skett. Vi har ju i betänkandet kraftigt understrukit behovet av ett ökat sparande. Att vi har ett högt sparande för tillfället får vi inte fästa oss så mycket wvid. Det är ju framtiden och möjligheterna att investera då, som man måste gardera sig för. Jag tycker att man bör sluta med att säga att socialdemokraterna inte har förståelse för ett ökat sparande. Det framgick ju också förra veckan — jag tror det var då som man diskuterade bankoutskottets utlåtande — att vi är fullt medvetna om att det är nödvändigt med ett ökat sparande. Vi är kanske inte överens om hur det skall tillgå. Man motionerar om åtgärder för att man skall få avdrag på skatten vid insättning på olika konton o.s.v. Man vill höja det s.k. sparavdraget för inkomst av kapital och avdraget för frivilliga avgifter och premier för försäkringar m.m. Den vägen med skatteavdrag anser vi oss inte kunna beträda. Olika uppfattningar om hur långt vi skall gå med enskilt sparande och hur långt vi skall driva det offentliga sparandet föreligger också. Tidigare i debatten har redogjorts för de tabeller som finns bifogade till utskottets betänkande. Jag skall därför inte gå närmare in på dem. Vad jag dock finner intressant är att allt fler sätter in sina pengar på långfristiga inlåningsräkningar med högre ränta. Mer än 60 procent av sparandet var vid årsskiftet placerat på detta sätt i affärsbankerna. Det visar alltså att det inte är något tillfälligt sparande utan att man alltmer har övergått till ett långtidssparande på det ta sätt.

Till detta kommer sparandet i försäkringsbolagen, som troligen har ökat med någon miljard — jag har inte någon exakt uppgift om det — och i den allmänna pensionsfonden som nu är uppe i över 20 miljarder kronor jämfört med 3 miljarder år 1962. Det är alltså fråga om ett stort offentligt sparande, om man vill kalla det så. Sparandet utöver försäkringssparandet har från år 1962 ökat med 38,5 procent, medan bruttonationalprodukten under samma tid har vuxit med 16,5 procent. Även detta visar att vi för tillfället har ett gynnsamt sparande. Vi vill alltså inte vara med om någon premiering via beskattningen. Den Eckerbergska utredningen har på ett övertygande sätt klargjort att om man prenvyierar sparande, får man ge ut mera pengar för att åstadkomma detta sparande än vad man får fram i verkligt nysparande. Det går helt enkelt inte att effektivt premiera ett nysparande utan att också betala för ett redan befintligt sparande, som bara flyttas över. Det är de största inkomsttagarna som drar den största nyttan av en sådan ordning. Därför anser vi att detta inte kan vara den riktiga vägen. Herr Larsson i Umeå gör gällande att utskottsmajoriteten, som är fullt medveten om att sparandet är högt och att ett stort behov av sparande kommer att föreligga även i framtiden, inte har något recept för hur detta sparande skall kunna skapas. Det är en sanning med modifikation, eftersom vi hänvisar till att en av orsakerna till att lönsparandet, liksom sparandet över huvud taget, har ökat på detta sätt är den kampanj, som kreditinstitut och andra organ bedriver för att åstadkomma ett sparande. 650 000 kronor har i år anvisats i reservationsanslag till en kampanj för lönsparande under detta år. Under de fem senaste åren har vi anslagit cirka 3,25 miljoner kronor för sparandekampanjer, och just nu företas en översyn av lönsparformerna för att få dessa ännu effektivare. Man kan alltså följa upp de åtgärder som redan har givit så goda resultat i form av ökat sparande. Detta gäller såväl det enskilda som det offentliga sparandet. Jag anser att detta är en riktigare väg att gå än att ge skattelindringar för ett sparande som inte lämnar någon garanti för att det blir ett nysparande och som gynnar dem som redan har ett sparat kapital. Herr talman! Jag skall inte ytterligare fördjupa mig i detta ämne, ehuru det vore intressant att gå närmare in på de aspekter som man kan lägga på frågan, utan jag vill sluta mitt anförande med att yrka bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Herr Brandt konstaterade först att jag var belåten med vad utskottet anfört. Jag håller med om det. Vårt sparande är för litet, och det behövs ett ökat sparande — därvidlag har jag samma uppfattning som utskottet. Sedan kom emellertid herr Brandt in på frågan om vårt sparande hittills och talade om hur förnämligt det varit. Inte heller på den punkten har vi skilda meningar med undantag för att vi reservanter anser att sparandet bör ökas ytterligare. Om herr Brandt läser det betänkande som han själv har skrivit under i utskottet, finner han där: »Även om sparandeutvecklingen varit gynnsam finns det alltjämt stort behov av att minska privat konsumtion till förmån för investeringsverksamhet. Utskottet ställer sig således inte avvisande till tanken att man genom olika åtgärder bör söka stimulera till ett ökat enskilt sparande.» Herr Brandt tycks därför också vara av den uppfattningen att man bör öka det enskilda sparandet. Varför söker man inte via skattelätt nader stimulera ett ökat nysparande, när man nu prövat olika åtgärder utan att nå det eftersträvade resultatet? Ett ökat sparande försämrar inte kapitalets fördelning; tvärtom medför ett allmänt ökat sparande större bredd på kapitalbildningen här i landet.
Herr talman! Jag understryker naturligtvis också vad utskottet har sagt, att det är nödvändigt att öka det enskilda sparandet: Men jag sade att vi inte är ense om metoderna. Vi vill inte stimulera sparandet genom att medge skatteavdrag. Detta skulle medföra de konsekvenser som jag nämnde tidigare. På den punkten skiljer vi oss. Jag kan inte underlåta att säga att för en vecka sedan ansträngde sig oppositionen för att få igenom förslag om skattelindring för folk som ger ut pengar i form av gåvor; i dag vill man i stället ge skattelindring för att få folk att spara pengar. Någon ordning får det väl vara!

Herr talman! Jag vill gärna säga några ord med anledning av utskottets utlåtande om min motion i detta ärende. Det är självfallet i princip önskvärt att frågan om provning av elmateriel kan lösas på ett internationellt plan, så att så många länder som möjligt kan omfattas av samma kontrollsystem. Från denna utgångspunkt bör det s.k. CB systemet hälsas med tillfredsställelse. Vill man se realistiskt på saken är det emellertid uppenbart att det kommer att dröja lång tid innan ett internationellt system av den typ, som ommämnes i utskottsutlåtandet och som innebär att prövning enbart i tillverkarlandet blir godtagen överallt i andra samverkande länder, kan förverkligas. Givetvis bör man arbeta vidare mot detta mål. Det arbetet mot ett långsiktigt mål bör emellertid inte hindra en fortsatt liberalisering av reglerna för Norden. Jag vill i detta sammanhang rikta uppmärksamheten på de av de nordiska ländernas statsministrar vid överläggningar i Köpenhamn den 22—23 april i år antagna riktlinjerna för ett närmare nordiskt ekonomiskt samarbete. Dessa riktlinjer innebär bl.a. att man skall söka avveckla alla sådana indirekta handelshinder som de nuvarande provningsreglerna för elmateriel utgör exempel på. Målsättningen för det utredningsarbete, som nu inleds för att förverkliga en nordisk tullunion m.m., bör bl.a. vara att få till stånd ett system som innebär att elprovningsanstalterna i Norden sammanslås, så att de kommer att utgöra en enhet men med lokala filialer i ettvart av de nordiska länderna. Det bör vara möjligt att fullständigt förenhetliga reglerna för el materielprovningen både vad gäller materiel som produceras i Norden och vad gäller materiel som importeras från land utanför Norden, med resultat att man kan nöja sig med provningen vid en nordisk institution. Provning som förrättas i ett land bör leda till att därvid godkänd elmateriel kan fritt säljas i alla de nordiska länderna utan ytterligare provning i något annat land. Den nuvarande nationella registreringen av elmateriel, som godkänts i ett nordiskt land, borde icke behövas. Registrering i ett annat nordiskt land bör icke behöva föregås av en särskild provningsprocedur i = registreringslandet.

Jag har svårt att inse att en ordning av detta slag — såsom kommerskollegium fruktar utan att direkt säga det — skulle hindra en fortsatt internationell utveckling. Följden blir allenast att samtliga nordiska provningsanstalter, som nu betraktas som fyra olika nationella institutioner, är att anse som en gemensam instans, vilken utåt i internationella sammanhang kan behandlas som en enhet. Denna nordiska instans blir då ett för Norden gemensamt organ. Nödvändigheten av den nuvarande nationella registreringen av elmateriel är mycket svår att bevisa. Olikheterna i de olika nordiska ländernas syn på säkerhetsfrågorna vad gäller elmateriel är icke så stora att icke gemensamma normer skulle kunna antagas, vilka kunde tillämpas av alla nuvarande nordiska företag i branschen. Säkerhetskraven varierar inte från ett nordiskt land till ett annat i sådan grad att det är motiverat att upprätthålla fyra självständiga provningsinstitutioner, hänvisade att leva på avgifter som i sista hand konsumenterna får betala. Utskottet har uttalat sig för förenklingar av det nuvarande systemet — jag noterar detta med tillfredsställelse — men hoppas att de redan pågående strävandena på detta område skall visa sig vara tillräckligt effektiva för att resultat så småningom skall uppnås. Det hade varit värdefullt om utskottet klarare uttalat sig för ett enhetligt nordiskt system för godkännande av elmateriel. Ett sådant system bör kunna förenas med en registrering av materiel som godkänts. Denna registrering skulle icke vara nationell utan internordisk, så att de avgifter som erfordras för drivande av ett samfällt nordiskt prövningsorgan med filialer i alla länderna kunde uttagas direkt i varje särskilt nordiskt land efter hand som materielen försäljes där. Det finns i själva verket inte några specifika nationella intressen att skydda på detta område. Både konsumenter och producenter skulle ha en hel del att vinna på en samnordisk prövning och en samnordisk registrering av godkända elprodukter. Riksdagen borde ge uttryck för sin önskan om en rationalisering av förhållandena på detta område. Ett undanröjande av nuvarande ordning är motiverat av allmänna skäl. För att markera denna min ståndpunkt hemställer jag om bifall, herr talman, till det av mig i motionen. II: 929 ställda yrkandet om införande av en ordning, som i korthet skulle innebära att elmateriel, godkänd i ett nordiskt land, kan försäljas i Sverige utan vidare kontrollförfarande.

Herr talman! I 1 § av förslaget till lag om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut anges att om en sådan inteckning, beviljad före den 1 januari 1918, ej förnyas senast sista inskrivningsdagen år 1970, så förfaller densamma. Enligt andra stycket av paragrafen gäller att om en dylik inteckning besvärar flera fastigheter och förnyas endast beträffande någon eller några av dessa fastigheter så förfaller inteckningen beträffande den eller de övriga fastigheterna. Det är ur principiella synpunkter värdefulit att få klarlagt när inteckningen i den delen förfaller. Man kan lätt tolka ordalydelsen så, att inteckningen skulle förfalla vid den tidpunkt då den förnyas beträffande någon eller några av fastigheterna. Men det är inte meningen. Utskottet har sagt att även om lagtexten. inte är fullt klar bör det ligga i sakens natur att tolkningen av denna paragraf skall vara att inteckningen förfaller enligt första stycket. För att detta skall bli fullt klarlagt har i en reservation till utskottets utlåtande intagits ett förslag till förtydligande, enligt vilket i denna paragraf efter orden »förfaller inteckningen» är inskjutet »nämnda inskrivningsdag». Då kan det inte bli någon tvekan om när inteckningen förfaller. Jag ber, herr talman, med det anförda att få yrka bifall till reservationen av herr Alexanderson m.fl.

Herr talman! Herr From har berört en detaljfråga i detta ärende, men han har gått förbi det som jag tycker är det väsentliga, nämligen huruvida den avvägning som är gjord i propositionen kan anses vara rimlig, avvägningen mellan önskemålet om en fortsatt rationalisering och de krav på rättssäkerhet som måste upprätthållas. Meningarna bland de remissinstanser som har yttrat sig över det kommittéförslag som ligger till grund för propositionen har varit mycket delade. Lantmäteristyrelsen, lantbruksstyrelsen, Svenska sparbanksföreningen och andra har varit positiva, under det att de remissinstanser som jag kanske vågar kalla de rättsvårdande, nämligen Svea hovrätt, hovrätten över Skåne och Blekinge, Föreningen Sveriges häradshövdingar, Föreningen Sveriges stadsdomare, Sveriges advokatsamfund och andra har ställt sig utomordentligt tveksamma eller direkt negativa till förslaget. Lagrådet som har haft att yttra sig över förslaget har varit enhälligt i sitt utlåtande och uttalat stor tveksamhet mot förslaget i dess helhet men stannat vid den slutliga ståndpunkten att de principiella betänkligheter som man kan hysa ändock får vika för den praktiska vinning som man skulle ernå. Emellertid har lagrådet haft en gentemot departementschefen avvikande mening på en punkt, och det är den som jag vill beröra något. I propositionen föreslås nämligen att det i de fall en inteckning besvärar flera fastigheter skall åvila rättighetshavaren att tillse, att inteckningen förnyas med angivande av samtliga de fastigheter i vilka förnyelsen skall ske. Skulle man alltså underlåta att förnya inteckningen i någon fastighet innebär det att inteckningen förfaller. Nu säger lagrådet att detta är en olämplig lösning och menar, att en ansökan bör kunna avse förnyelse av inteckningen som sådan samt att rättighetshavaren bör ha rätt men inte skyldighet att begära förnyelse i endast viss eller vissa av de intecknade fastigheterna. punkt är uppenbar. Det skulle vara oskäligt att av den enskilde begära, att han fullgör ett många gånger omfattande utredningsarbete för att trygga en rätt som han i och för sig redan har. Effekten av förslaget kan, säger lagrådet, bli motsatsen till den avsedda, nämligen att rättighetshavaren helt enkelt anger de fastigheter som ägandederättsbeviset upptar utan att pröva, för vilka av dessa inteckningen fortfarande är aktuell. Vid ett sådant förfarande skulle lagstiftningens syfte vara förfelat, samtidigt som man i onödan ökar arbetsbelastningen vid inskrivningsväsendet. I en motion i anledning av propositionen har jag och några andra ledamöter föreslagit, att man skulle följa den av lagrådet anvisade vägen. Av en olycklig tillfällighet har inga högermän haft tillfälle att bevaka ärendet i utskottet, och därför har kanske motionen inte heller rönt den uppmärksamhet som åtminstone jag tycker att den borde ha förtjänat. Utskottet anser att den enskilde bör kunna få erforderlig hjälp hos lantmäterikontoren och inskrivningsavdelningarna samt att detta bör vara till fyllest. Vi motionärer anser däremot att man skulle kräva för mycket av den enskilde vad beträffar utredningsarbete. Dessutom är det tveksamt om personalsituationen vid våra lantmäterikontor och «inskrivningsavdelningar kan tåla den ökade arbetsbelastning som otvivelaktigt blir en följd av detta. Ett annat yrkande i motionen går ut på att det är angeläget att öka informationen till allmänheten i detta ärende så att inte onödiga rättsförluster uppstår.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

Herr talman! Den proposition som tredje lagutskottet har behandlat i det föreliggande utskottsutlåtandet har till syfte att förenkla arbetet på inskrivningsavdelningarna vid de allmänna underrätterna och därmed också möjliggöra en övergång till framtida automatisk databehandling inom inskrivningsväsendet. Till utskottsutlåtandet har fogats en reservation av folkpartirepresentanterna, och herr From har redogjort för vad som skiljer utskottsmajoritetens uppfattning från reservanternas. I 1 § har reservanterna velat få klart utsagt vad de ansett vara oklart uttryckt. Utskottet har framhållit att man nog anser att den tolkning som reservanterna åsyftar ligger i sakens natur. Det uttalande som tredje lagutskottet har gjort på denna punkt anser utskottet kunna vara till fyllest för att man kommer att tolka detta på rätt sätt. Utskottsmajoriteten har därför inte ansett det vara nödvändigt att göra någon ändring i detlagförslag som Kungl. Maj:t har framlagt. När det sedan gäller den högermotion som fru Kristensson talade om och som föranlett ett visst olycksfall i ar betet för <högerrepresentanterna i tredje lagutskottet, kan det tänkas kunna medföra vissa rättsförluster med det föreslagna preklusionsförfarandet, vilket anförts i motionen. Utskottet anser, att man ändå får lov att väga detta mot de fördelar som här står att vinna samt att de farhågor som här kan förefinnas i viss mån är Överdrivna. Fru Kristensson har med tillfredsställelse konstaterat, att utskottet med skärpa har framhållit att en information här måste komma till stånd.

Herr talman! I motion II:376 har folkpartiet hemställt att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t begära igångsättande av en upplysningskampanj riktad till arbetsgivare och fackföreningsledare samt till de frivilliga föreningarna om de straffades problem. Frågan har tidigare varit uppe till behandling i olika sammanhang, senast vid 1967 års riksdag. Det beslut som då fattades till följd av motionsyrkandet — som dock inte hade samma omfattning som yrkandet till årets riksdag — innebar att riksdagen beslöt att skriva till Kungl. Maj:t om problemen. Anledningen till att motionärerna har återkommit till årets riksdag är att några åtgärder i stort sett inte har vidtagits för att lösa dessa problem. Det torde emellertid vara uppenbart att åtgärder behöver vidtagas. Jag tror inte att vare sig utskottet eller riksdagen har någon annan uppfattning. Det framgår av fjolårets behandling av den motion som då förelåg. Av kriminalvårdsstyrelsens remissvar i år framgår det också att åtgärder är erforderliga. Styrelsen framhåller emellertid att kriminalvårdens organisation ännu är för svag för att effektivt kunna klara arbetsanskaffningen för klientelet och lösa därmed sammanhängande informationsproblem. Styrelsen redovisar också vissa i sina petita framlagda förslag.

Det är uppenbart att om vi över huvud taget skall nå något resultat med vår s.k. fångvård är det i första hand fråga om att skaffa arbete och bostad åt de frigivna när de kommer ut i samhällslivet. De problemen är tyvärr inte lösta. Det är alldeles tydligt att kriminalvårdsstyrelsen saknar erforderliga resurser. Därför är det inte underligt att motionärerna nu återkommer till frågan. Att deras förslag går ut på en upplysningskampanj i syfte att skapa opinion när det gäller de straffades problem är heller inte så egendomligt. Kriminalvårdsstyrelsen har uttalat att det behövs en kontinuerlig upplysning i dessa frågor och att den helst bör ske genom kriminalvårdsstyrelsens försorg. Motionärerna har säkerligen ingenting att invända mot att kriminalvårdsstyrelsen tar hand om saken.

— Folkpartiet har för övrigt även i en partimotion yrkat på att åtminstone en del av de resurser, som kriminalvårdsstyrelsen år efter år begärt i sina petita, skall ställas till styrelsens förfogande. Motionen ledde dock tyvärr inte till något resultat. Mot denna bakgrund kan det inte vara ägnat att förvåna att en reservation fogats till utskottets utlåtande. Vi reservanter påpekar där att det erfordras åtgärder för att skapa opinion för de frigivnas problem på arbetsmarknaden.

Men vi tror ändå att en upplysningskampanj skulle väcka opinion och framkalla en annan inställning till det här problemet.

I det läget har det inte funnits något annat för motionärerna att göra än att återkomma i ärendet till årets riksdag och, när vi icke fått gehör i utskottet, att skriva den reservation som finns fogad till utskottsutlåtandet och till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall.

Herr talman! Utskottet har yrkat avslag på motionen om en kampanj för att upplysa arbetsgivare — staten är också arbetsgivare — och arbetstagare om att de borde ha en tolerant inställning till den som varit straffad. Jag skall inte närmare gå in på det kapitlet, men motionen innehåller en del uppgifter som inte är helt korrekta och dem skulle jag vilja komplettera utlåtandet med att bemöta. Motionärerna motiverar kampanjen med att man bör uppmuntra till frivilliginsatser. De påstår att »den privata insatsen och den enskilda solidariteten med medmänniskor i svårigheter tycks vara mindre vanlig, åtminstone i organiserade former, i Sverige än vad som är fallet i många andra länder» och att det positiva intresse för frivilliginsatser som förekommer daterar sig från senare tid. Jag vill bemöta båda dessa påståenden. Vad beträffar intresset för de straffade vill jag be herr Hamrin i Kalmar — eller vem det är som har gjort påståendet — att peka på något annat land, där förståelsen för och toleransen mot en straffad är större. Jag kan hålla med om att det krävs ännu mer, men att påstå att det i vårt land skulle råda ett hårdare klimat än i andra länder för en straffad som blir frigiven är helt oriktigt. Man kan bara se på allmänhetens reaktion inför de många rymningarna i Sverige, rymningar som är naturliga, eftersom vi har en stor del av klientelet på öppna anstalter. Den är egentligen mycket hygglig.

Hur ser det inte ut i sådana situationer i England? Där kräver folk mycket hårda åtgärder. Det är alltså oriktigt att påstå, att klimatet här skulle vara mindre tolerant. Motionärerna föreslår att kampanjen skall vända sig till arbetsgivare och fackföreningar. Jag vill säga herr Hamrin att fackföreningsrörelsen i Sverige har en inställning till de straffade som är helt unik. Främlingar som kommer till vårt land och får kännedom om arbetsdriften inom fängelserna här upphör aldrig att förvåna sig över att man kan ha en arbetsdrift i fängelserna som liknar arbetsmarknaden ute i samhällslivet. Vad säger fackföreningsrörelsen om detta? frågar de. Hur kan riktigt arbete få utföras inom fängelserna? Hur kan ni t.o.m. räkna med att fångarna skall kunna uppnå full arbetslön? I alla andra länder reagerar fackföreningsrörelsen nämligen mot sådan arbetsdrift i fängelserna som konkurrerar med arbetet utanför dessa. Jag vill peka på ett initiativ som Byggnadsarbetareförbundet har tagit, vilket innebär att straffade under fängelsetiden blir lärlingar inom byggnadsfacket och får medlemsbok i fackförbundet. De tas alltså in i produktionen, när de släpps ut från fängelset. Detta är ett mycket större initiativ, än vi här i Sverige vanligen själva förstår. Det är ett uttryck för tolerans, en känsla för att de straffade dock är medmänniskor och att det gäller att snabbt få in dem i vanligt arbete igen. Om vi jämför denna inställning med uppfattningarna hos olika grupper ute i världen finner vi, att den svenska fackföreningsrörelsens inställning är enastående. Vi har vidare en särskild nämnd med representanter för LO och Arbetsgivareföreningen, som diskuterar det arbete, som utförs av straffade inne i fängelserna. Man är alltså väl medveten om att de straffade bör ha förtrogenhet med vanligt arbete innan de friges. Jag säger därmed inte att förhållandena är helt tillfredsställande, men jag anser det oriktigt att påstå att våra arbetsmarknadsorganisationer är mindre toleranta och inte skulle vilja återuppta en person som suttit i fängelse i sin krets och behandla honom som en vanlig människa. Vi kan jämföra med förhållandena i Norge. — Nu förstår jag, att herr Hamrin i Kalmar kommer att säga, att det inte är något försvar för oss att det är sämre på andra håll. Och det är en riktig frågeställning. Men när det påstås, att det är sämre i Sverige, måste man komma med ett genmäle. I Norge tar man t.ex. inte in en person som sjöman, om han tidigare varit straffad. I den norska handelsflottan tas det emot 5 000 utlänningar, men inte en enda norsk sjöman som varit straffad. Det är en intolerans som är oerhörd och detta i ett av våra grannländer. Det är alltså felaktigt att säga att inte den organiserade världen i Sverige har sinne för att en straffad är hans broder. Det poängteras att vi i Sverige inte har privata välgörenhetsföreningar för straffade jämförbara med dem som finns i andra länder. Detta beror på ett beslut från 1939. Ett beslut som inte trädde i kraft förrän några år senare på grund av krigsutbrottet, men enligt vilket staten skulle åta sig återanpass ningsarbetet. Vi byggde upp en skyddskonsulentorganisation. Vi har 10000 frivilliga övervakare, och vi har ytterligare utbyggt den statliga vården i frihet. Jag håller med om att denna vård är underdimensionerad. En invändning är att staten icke betalat tillräckliga ersättningar till övervakarna. Må så vara, men detta med ersättningar är också helt unikt för vårt land; sådant finns inte i andra länder. Vi har det alltså inte sämre, fastän vi inte nått dit vi bör nå. Varför då säga att vi är sämre än andra? Vi är bara sämre än våra ideal. På 1800-talet växte det fram privata föreningar som ville ta hand om straffade. I varje län växte skyddsföreningar upp, så småningom ofta med landshövdingen i spetsen. Men det räcker inte i vår moderna tid att ha enskild välgörenhet. Hela samhället måste träda till, och därför har vi inte så många privata föreningar som driver skyddsverksamhet. Men vi har en oändligt stor skara privata människor som biträder den statliga organisationen som kontakter, som hjälpare och förmedlare av både arbete och bostäder. Vi skall inte glömma att i kriminalvårdsorganisationen också ingår AMS tjänstemän — AMS ombesörjer en mycket stor del av arbetsanskaffningen. Den bedriver omskolningsverksamhet även inom fångvården och förbereder sålunda straffade för arbete vid frigivningen. Det allra viktigaste för återanpassningen är naturligtvis vår sociala lagstiftning. Den privata medkänslan behövs dock i hög grad, men själva välgörenheten är onödiggjord genom vår sociallagstiftning. En straffad har både sjukförsäkring och pension.

Därför är uppgifterna oerhörda, och jag förstår helt dem, som blir otåliga. Jag kan också förstå, att de då griper ett halmstrå och t.ex. vill starta en kampanj för att människorna bättre skall ta emot den som behöver hjälp! När motionerna säger, att mer än hälften av dem som sitter inne inte genom brev eller besök får kontakter med yttervärlden, är detta naturligtvis riktigt. Men det beror bl.a. på att mer än hälften av de intagna är rattfyllerister, som har eti straff på en eller två månader; de har i allmänhet en naturlig miljö att komma tillbaka till. Men det är sant, att det behövs kontaktmänniskor i oändlighet — allt är inte så bra att det inte behöver bli bättre. Svårigheterna är i dag oerhörda, med det nya klientelet. Det är svårt att hitta vägarna till människor som genom missbruk av narkotika — alkoholen ej att förglömma — gör sig själva så svåra att nå och svåra att återinpassa. Ett nej till kampanjen har inte varit för att avvisa förståelse och välvilja, som behöver strömma emot en straffad. Det är tanken på en enstaka kampanj som avvisats, liksom utskottet avvisat förslag om andra kampanjer av samma art. När utskottet behandlade förslaget om en hälsokampanj avvisades detta därför att en enstaka kampanj inte når tillräckligt långt. Den måste förankras i administrationen. Vi anförde då att det vore riktigare att låta medicinalstyrelsen sköta en sådan hälsokampanj och utbilda sina organ för den uppgiften. Det är ungefär vad som sägs i detta fall. Men nog behöver kriminalvården mycket mer resurser för att kunna åstadkomma kontakten utåt. Det är inte det vi avvisar. Jag måste medge att det är med svidande hjärta som jag har röstat emot de motioner som väckts från borgerligt håll i år. Jag har gjort det därför att jag kanske har svårare att avvika från partiet i denna fråga än andra. Jag vet emellertid, att det rör sig om krav som behövt tillfredsställas. Däremot tror jag inte att förverkligandet av propån i just denna motion skulle bli till någon större nytta. Beträffande det cirkulär som riksdagen i fjol hemställde att Kungl. Maj:t skulle skicka ut igen, beklagar jag att detta inte har blivit gjort. Vi har nu i efterhand fått besked att cirkuläret kan väntas i samband med årets regleringsbrev. Man får vara tacksam för det, men här är det onekligen fråga om ohörsamhet mot riksdagens beslut i fjol.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

Herr talman! Fru Eriksson har ibland ett ganska påfrestande sätt att polemisera mot saker och ting som inte finns i de motioner som vi behandlar, att slå in öppna dörrar. Jag skall läsa upp ordagrant vad som står i motionen och förklara varför det står så. Motionärerna skriver: »Det är uppenbart att en verklig insats här måste ske med hjälp av frivilliga. I detta sammanhang förtjänar att påpekas att den privata insatsen och den enskilda solidariteten med medmänniskor i svårigheter tycks vara mindre vanlig, åtminstone i organiserade former, i Sverige än vad som är fallet i många andra länder. Den enskilda frivilliginsatsen kan inte ersätta samhällets åtgärder inom de olika grenarna av den sociala omvårdnaden, men den är ett viktigt komplement.» Det står ingalunda att fackföreningarna och arbetsgivarna är oförstående och hårda emot de frigivna. Skrivningen skall i stället tolkas så att det behövs en kampanj för att få en opinion för hjälp med de saker som behöver ordnas. Jag är fullt på det klara med, fru Eriksson, att frivilliginsatserna i många andra länder är av betydligt större omfattning än i vårt land beroende på att vi har det ordnat på ett annat sätt här i Sverige. Jag vill bara påminna fru Eriksson om den resa som vi gjorde tillsammans, då vi bl.a. tittade på de handikappades ställning i Holland. Jag fick då den uppfattningen, som jag tror är riktig, att det var den katolska kyrkan som tog hand om en hel del av dessa problem. Så vill jag inte att vi skall ha det här. Vi har för övrigt inte någon sådan katolsk kyrka här. Det är samhället som skall bilda en opinion för att förmå företagare och fackföreningar att hjälpa till för att klara denna uppgift. Detta är någonting annat än att överlämna problemet till frivilligorganisationerna. Jag tror att en sådan opinionsbildning är nödvändig, eftersom behovet — precis som fru Eriksson sade — är så oerhört stort. »Svårigheterna är oerhörda», föll fru Erikssons ord. Jag kan instämma i det: svårigheterna är oerhörda. Då behövs det också stora insatser för att klara svårigheterna, och de insatserna bör vi vara beredda att göra. Jag kan sedan i långa stycken ge fru Eriksson rätt i resonemanget om att resurserna borde ställas till kriminalvårdsstyrelsens förfogande. Fru Eriksson uttryckte sig inte riktigt på det sättet, men att det låg förstånd och hjärta bakom dessa krav framgick av hennes anförande. Och det tror jag är riktigt. Vi behöver de insatserna. Varför behöver vi dem?

Jag tror att det är orimligt för dem som nu har dessa saker om hand att klara den uppgiften och att det behövs andra insatser för att lösa problemen.

Herr talman! I anslutning till Kungl. Maj:ts redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1967 och redogörelsen för sessionerna i Europarådets rådgivande församling under samma år har jag väckt en motion om inrättande av en europeisk ungdomsfond inom Europarådet. Detta skulle lämpligen kunna ske genom ett svenskt initiativ i ministerkommittén. Europarådets ministerkommitté har beslutat att i Strasbourg upprätta ett permanent ungdomscentrum bestående av en kursgård med 40 platser. Den beräknas vara färdig nästa år. Men för det europeiska och internationella ungdomsutbytet utgör den här kursgården bara en dellösning. Den är rent kvantitativt en relativt liten institution, och därtill är dess uppgift begränsad till utbildningskurser. Det gäller närmast utbildning i språk, i de mera tekniska förutsättningarna för samarbete mellan unigdomsorganisationerna, d.v.s. alltså träning och utbildning rörande dessa förutsättningar, vad man kallar Europakunskap etc. En rad anordningar för ungdomsorganisationer med europeisk eller internationell aktionsradie kan inte förläggas till detta utbildningscentrum, t.ex. kongresser, större seminarier eller in ternationellt delegationsutbyte. Vidare kan sådana organisationer genom detta centrum inte få bidrag till studieresor, föredragsturnéer, instruktörsresor o.s.v. för att främja olika slag av utbyte mellan organisationerna. De har över huvud taget svårt att anskaffa erforderliga medel för att fungera just som europeiska eller internationella organisationer och uppehålla ens elementära kontakter sinsemellan över nationsgränserna. De nationella ungdomsorganisationerna har däremot relativt goda möjligheter att få statligt stöd. Så är alltså inte fallet med de organisationer, som har europeiska eller internationella kontaktambitioner. Detta är en allvarlig sak, eftersom det ju måste bli fråga om en satsning på ungdomen, om Europatanken en gång skall på allvar slå igenom och internationell solidaritet bättre förverkligas.

De här skisserade behoven skulle, herr talman, tillgodoses genom inrättande av en europeisk ungdomsfond såsom ett komplement till den stimulans bland ungdom åt europatanken, som Europarådets blivande ungdomscentrum för utbildningsändamål väntas medföra. Ett svenskt initiativ i ministerkommittén skulle nog ha mötts med välvilja och förståelse. Det förefaller nämligen som om europarådsförsamlingen är starkt positiv till en komplettering av kursgården med någon form av stöd åt ungdomsorganisationer verksamma på europeiskt eller internationellt plan. Man har sålunda nyligen uttalat sig klart positivt till tanken att konkretisera en komplettering genom att skapa vad man har kallat ett »European Youth Office». Det förefaller glädjande nog som om även utrikesutskottet ställer sig positivt till tanken på en ungdomsfond inom Europarådet med de syften jag här förut nämnt. En sådan fond måste ju komma till stånd i en eller annan form, om ett »European Youth Office» av det slag europarådsförsamlingen förordat tillskapas. Det är med stor tillfredsställelse jag såsom motionär tagit del av utrikesutskottets utlåtande med de direkta sympatier för motionsyrkandet som där uttryckes. Det är inte alltid en enkel enmansmotion med så relativt vittsyftande yrkande genast möts med sådan välvilja och så pass stort intresse. Herr talman! Jag begärde egentligen ordet med anledning av utskottets erinran om möjligheten att ta upp den i min motion aktualiserade frågan i europarådsförsamlingen.

I motionen åberopas rådgivande församlingens positiva inställning till stöd åt ungdomsorganisationerna för upprättande av en sådan här utbytescentral, ett clearing house eller vad man alltså kallat Youth Office såsom komplement till den redan beslutade kursgården. Det anges i motionen i Europarådet att Youth Office bl a. skulle kunna främja ungdomsutbytet mellan de europeiska länderna, ge stöd åt möten och konferenser för europeiska ungdomsorganisationer och bidra till att utveckla ungdomskontakter mellan öst och väst 1 nära samarbete med det ungdomscentrum för utbildningsuppgifter, som nu är under uppbyggnad.

Jag har, herr talman, intet annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det är riktigt som herr Wiklund säger att utrikesutskottet är relativt positivt inställt till huvudlinjerna i de tankar som har framförts i herr Wiklunds motion. Men utrikesutskottet är kanske ändå inte berett att skriva under på allt som står i motionen. Den positiva inställningen skall måhända inte övervärderas, även om grundtonen är positiv i utskottets bedömning. Detta är en komplicerad fråga. Upprättandet av internationella ungdomskontakter är en sak som spänner vidare än över Europarådets medlemsstater, vilka utgör en begränsad del av kontinentens länder och folk. Men det är möjligt att ett samarbete inom rådets länderram kan vara ett första betydelsefullt steg. Av det skälet delar jag herr Wiklunds uppfattning, att det är klokt att testa Europarådets parlamentarikerförsamling för att efterhöra om det där finns ett positivt intresse för denna frå ga. Den rätta vägen synes alltså vara att aktualisera frågan inom Europarådet, vilket herr Wiklund också har gjort. Jag instämmer, herr talman, i yrkandet om bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Kanske det förefaller litet förvånande att Nordiska rådet session efter session ägnar en mycket betydande del av sitt arbete åt att studera och diskutera sådant som man kanske i förstone inte anser vara en nordisk fråga, nämligen den europeiska integrationen. De nordiska ländernas situation i det här sammanhanget är dock tämligen komplicerad. Utmärkande för alla fem länderna är att de visserligen har gemensamma nordiska gränser men att de samtidigt var och en utgör komponenter i andra kraftfält. Det råder en ständig spänning mellan denna inre nordiska krets och yttervärlden, och ingen av oss är i den situationen att vi kan acceptera att ställas inför ett val mellan att helt satsa på Norden och samtidigt avstå från förbindelserna med yttervärlden eller att ge Norden på båten. De nordiska länderna är dessutom ganska olika till sin ekonomiska inriktning. Alla har besvärliga och komplicerade särproblem att ta hänsyn till. Jag behöver bara som exempel nämna det danska jordbruket, det norska fisket och den norska skeppsfarten. Nu vet jag att det finns en och annan som säger att det ekonomiska samarbetet i Norden växer fram för sakta. Men de som är otåliga gör klokt i att ägna sig en smula åt studium av handelsstatistik. De skall då finna att den nordiska samhandeln sedan 1962 mer än fördubblats. Vi har kommit i den intressanta situationen att för vart och ett av de nordiska länderna de andra nordiska länderna är den största kunden. Via EFTA har vi fått någonting av en nordisk tullunion — den nordiska tullunion som vi inte lyckades skapa av egen kraft. Denna form av tullunion har gjort att handelshindren mellan de nordiska länderna har minskat i betydelse. Vi ser också följderna av det. Varuhusen utvidgar sina butikskedjor tvärs över gränserna, och vi håller på att få ett gemensamt nordiskt varusortiment. Man vänder sig nu inte längre bara till Sverige, Danmark, Norge, Finland eller Island, utan man vänder sig med sina utbud och varor till 20 å 21 miljoner människor. Även på produktionssidan håller samarbetet på att växa fram mycket snabbt; bl.a. pågår en uppbyggnad av ett helt nät av underleverantörer, som inte tar hänsyn till de inre nordiska gränserna utan går tvärs över dem. Det föreligger nu praktiskt taget fullständig enighet inom de nordiska länderna om att det nordiska samarbetet på det ekonomiska området har så stort värde att det under inga omständigheter får spolieras. Samtidigt pågår emellertid strävanden i andra riktningen. Den europeiska integrationen, sexstaternas integration, börjar få allt större betydelse även för de länder som blivit ställda utanför den höga gemensamma tullmuren. För varje år känns det allt mera besvärande att inte tillhöra den inre kretsen. Vår industri och vårt nä ringsliv diskrimineras alltmer år från år. Detta gäller alla de nordiska länderna. Därför är det för samtliga nordiska länder utomordentligt angeläget att undersöka hur denna besvärande isolering snarast möjligt skall kunna bringas ur världen. Det är i dag mindre befogat än det varit på länge att uttala sig med någon säkerhet om någonting när det gäller Frankrikes position i Europa och därmed angående förhållandet mellan EEC och England. Kvar står emellertid att ingen kan veta något bestämt om huruvida och när situationer kan uppkomma, då fruktbringande samtal kan börja föras mellan de nordiska länderna och EEC. Enligt min mening är det viktigt att det alltid finns en klar beredskap för den händelse en sådan situation skulle uppkomma. De nordiska länderna — det har många gånger omvittnats — är när de uppträder gemensamt en handelspartner av samma styrka och kvalitet och av samma värde för yttervärlden som de stora makterna var för sig. Jag vill bara erinra om att EEC:s export till de nordiska länderna är ungefär dubbelt så stor som EEC:s export till England och lika stor som eller t.o.m. större än EEC:s export till Förenta staterna. Det är alltså med en betydande ekonomisk potential som de nordiska länderna kan förhandla, om de liksom i Kennedyronden väljer att uppträda gemensamt. De nordiska länderna är när de uppträder var för sig alldeles för obetydliga för att göra sig gällande, och det gäller även beträffande Sverige.

Vidare förs på samma håll det resonemanget, att Sveriges neutralitet är en komplikation, som dock är Sveriges egen huvudvärk. Denna komplikation bör inte utgöra hinder för andra länder, som inte hävdar en neutralitet, att få sina medlemsansökningar behandlade. Man kan förstå att det resonemanget kan innebära stora frestelser, särskilt för vissa speciella näringsgrenar i de berörda länderna. Men, ärade kammarledamöter, icke förty är en sådan lösning ur nordisk synpunkt helt omöjlig. Skulle något i den riktningen inträffa, att Danmark och Norge får medlemskap eller på något annat sätt avtal med eller inträde i den Gemensamma marknaden, medan Finland och Sverige lämnades utanför — då är olyckan skedd. Då har vi hamnat i just den situation som vi inte borde och under inga omständigheter vill råka i, nämligen att Norden kommer att splittras av en hög tullmur genom Öresund och vid Kölen. Men detta, ärade kammarledamöter, är någonting som under inga omständigheter får inträffa. Det är därför naturligt — och jag återkommer här till utgångspunkten för mitt resonemang — att man nu senast på Nordiska rådets möte i Oslo utvecklade ett starkt engagemang för att finna former för ett nordiskt samarbete inför eventuellt blivande konversationer med EEC-staterna. Som en direkt följd av överläggningarna i Oslo kom sedan den danske statsministern Baunsgaards initiativ till överläggningarna i Köpenhamn. Dessa överläggningar förbereddes snabbt, effektivt och noggrant av ett ämbetsmannautskott med representanter för de fem länderna. Därigenom kunde ett förslag framläggas till grund för de överläggningar som hölls den 22 och 23 april mellan de nordiska statsministrarna, utrikesministrarna och handelsministrarna. Nordiska rådets ekonomiska utskott och Nordiska rådets pre sidium fick tillfälle att ta del av förslaget till överenskommelse, ett förslag som hade vuxit fram genom Ööverläggningar och förhandlingar mellan de olika ministrarna. Vi hade kanske inte så stora möjligheter att inverka på formuleringarna, ty de förelåg praktiskt taget färdiga, men vi fick i alla fall ett tillfälle att diskutera med ministrarna vid detta möte. Nu kommer många människor och säger — tidningarna har gjort det — att det var dåligt att inte kunna komma längre. Många optimister hade trott att man redan nu skulle vara klar att binda sig vid vissa bestämt avgränsade mål och precisera sina ståndpunktstaganden. Till de optimisterna hörde inte jag. Man kan snarare, anser jag, vara ganska belåten med vad som har kunnat åstadkommas, därför att svårigheterna i själva verket är högst betydande. De formuleringar man har kommit fram till är inte bindande, men de är av den karaktären att om i den skapade formen ingjutes en tillräcklig portion av god vilja, så kan det hela på ganska kort tid konkretiseras i bestämda politiska ställningstaganden. Jag vill erinra om att det visserligen bara är beställningar och utredningar som man har beslutat sig för, men det är utredningar på åtminstone tio olika specialområden. Man har vidare kopplat in en tidsfaktor som innebär att utredningarna skall vara färdiga vid årsskiftet, vilket betyder att de får göras under en våldsam press. Vill man nå målet, som för oss alla är ett enat Norden i ekonomiskt avseende, och göra de ansträngningar som denna forcerade utredningsverksamhet innebär, bör man på den tidsrymden ha kommit ett långt stycke framåt. Låt mig tillägga, herr talman, att det är angeläget att utredningsarbetet verkligen kan bedrivas så skyndsamt att åtminstone preliminära resultat kan presenteras för Nordiska rådet, som skall sammanträda i Stockholm i detta hus under mars månad 1969. Detta är inte minst viktigt, eftersom det är betydelsefullt att det nordiska samarbetet på det ekonomiska området inte blir ett arbetsfält för vissa mycket specialutbildade herrar, utan ges en bred politisk parlamentarisk förankring. Men, ärade kammarledamöter, man får i detta sammanhang inte ett ögonblick hänge sig åt några illusioner. Man får framför allt akta sig för illusionen att det nordiska ekonomiska samarbetet är någonting som vi får gratis. Detta är — liksom andra ting människor vill sträva efter — en sak av högt värde, men priset måste betalas. Inget nordiskt land har uteslutande fördelar av att öppna sina gränser i denna utsträckning ens för de nordiska broderländerna. Det gäller Sverige lika väl som de andra länderna. Var och en måste göra klart för sig att sammanhållningen innebär betydande uppoffringar av särintressen. Inte minst vi i Sverige, som är det största, rikaste och i industriellt avseende längst komna landet, måste vara beredda att ta på oss betydande bördor. Jag vill säga detta rent ut, så att människorna i vårt land inte skall låta sig ledas av någon alltför ljusblå optimism. Men jag tror att vi skall vara beredda att bära dessa bördor, därför att fördelarna på lång sikt för oss själva och för hela den nordiska kretsen är så påtagliga att offren kommer att vara väl värda att göras. Man bör också i detta sammanhang komma ihåg att bördorna skall bäras av hela folkhushållet. Det får inte bli på det sättet att bördorna vältras över på en enskild näringsgren — jag tänker t.ex. på det svenska jordbruket — medan de andra skall gå fria. Jag vill inte här närmare beröra frågan om vad de olika länderna kan få släppa till, vilka prestationer det ena eller andra landet kan bli tvunget att göra. Det får härvidlag bli förhandlingar, och innan man går till förhand lingar finns det ju ingen anledning att precisera för motparten vad man är beredd att ta på sig.

Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Av hänsyn till den långt framskridna tiden, som det heter, skall jag begränsa mig till ett kortare inlägg — detta så mycket mer som jag i huvudsak kan instämma i vad herr Cassel anfört. Jag vill uttala min tillfredsställelse över att utrikesutskottet har visat förståelse för att det alltmer vidgade nordiska samarbetet kan komma att aktualisera frågor om förändrade organisatoriska former för samarbetet. Utskottet avvaktar med intresse de förslag som Nordiska organisationskommittén kommer att framlägga. Här ges väl ett litet finger åt tanken att Nordiska rådet kan komma att framstå som en organisation som bör ha ett sekretariat, vilket inte representerar någon viss delegation utan rådet i dess helhet — alltså en »Överstatlig» sekretariatsgrupp.

På det sättet kommer i varje fall en del av des sa förslag, om allt går efter beräkningarna, att kunna diskuteras i parlamenten i Norden under våren. Därefter kan det finnas förutsättningar för relativt snabba beslut på viktiga punkter, även om det givetvis på en del punkter kommer att behövas ytterligare utredningar. Herr talman! Som jag ser det är den närmaste uppgiften här att söka åstadkomma en helt ny takt i utvidgningen av det nordiska samarbetet på ekonomins område, skapandet av en nordisk ekonomisk union. Låt oss dock inte hemfalla åt illusionen att denna uppgift skulle vara lätt att lösa eller med säkerhet nära sin lösning. Det råder delade meningar på väsentliga punkter. Det kommer att fordras både god vilja och tålamod för att dessa svårigheter skall kunna övervinnas. Detta problem sammanhänger, som också herr Cassel påpekade, med arbetet på den europeiska integrationen. Det finns anledning att understryka den mycket stora betydelse som tillrättaläggandet av detta europeiska integrationsarbete kan få för utvecklingen i Norden. Det samarbete som nu diskuteras, närmast mellan de franska och tyska regeringarna i avsikt att närma de båda blocken i Västeuropa till varandra, bör Sverige naturligtvis försöka komma med i — närmast av hänsyn till detta samarbetes stora direkta fördelar. Men det finns också ett annat skäl för att vi bör vara med om detta samarbete. Om det skulle gå så att Danmark och Norge allena kommer med i samarbetet, medan Sverige och Finland inte gör det, ökar detta riskerna för en utveckling som längre fram kan medföra en allvarlig splittring av Norden. Därför framstår dessa strävanden till ett allmänt nordiskt deltagande i det nu aktuella begränsade integrationsarbetet såsom betydelsefullt både i och för sig och med tanke på återverkningarna på utvecklingen i Norden.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! En sådan allmän handelspolitisk debatt som herr Cassel tagit upp faller egentligen inte inom ramen för det här föreliggande ärendet. Jag vill också erinra om att det inte är länge sedan kammaren hade tillfälle att ägna ganska lång tid åt just en sådan debatt. Jag vill därför inskränka mig till att med stöd av den i utrikesutskottets utlåtande framförda motiveringen yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Med hänvisning till vad som amförts i motion II:365 ber jag att få yrka bifall till nämnda motion.
Herr talman! Med hänvisning till den motivering som återfinns i motionen II: 1220 ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan med den ändring däri, som föranleds av bifall till denna motion.

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 118 gäller regeringens förslag om uppförande i kvarteret Garnisonen på Östermalm av en förvaltningsbyggnad av väldiga mått. Jag skall återge några siffror för att injaga tillräckligt mycket skräck hos kammarens ledamöter för den byggnad som här är avsedd att uppföras. Den blir 300 m lång, den får en fasad som är 23—24 m hög, en byggnadsvolym på 500 000 m3, en totalyta av ca 140 000 m2, arbetsplatser för 2800 personer, en rumsyta av ca 97 500 m? och i källarplanet parkeringsplatser för 1200 bilar. Kostnaden för komplexet beräknas till 169 miljoner kronor. Det blir landets i särklass största kontorshus. Kan det vara försvarligt att i denna del av huvudstaden resa ett monument över 1960-talets kontorisering av Stockholm? Låt mig återge några meningar ur den år 1962 antagna zonplanen för Stockholms innerstad. Där slås det fast att »malmarna, innefattande stenstaden utanför cityområdet, bör liksom hittills väsentligen förbehållas bebyggelse för bostadsändamål». I motiveringen för denna zonplan heter det bl.a.: »Om man nu vill slå vakt om innerstadens bo stadsområden gäller det därför å ena sidan att bevara kvaliteten i miljön i bestående, ännu goda eller acceptabla bostadskvarter genom att hindra dem från att sprängas sönder av planlöst inträngande bebyggelse av kommersiell karaktär. Ur miljösynpunkt vore en sådan utveckling enligt stadsbyggnadskontorets bestämda uppfattning olycklig. Byggnader för kontor, lager och lättare industri är visserligen inbördes något olika men är dock så artskilda från bostadshus, att deras uppträdande i ett bostadskvarter innebär en försämrad bostadsmiljö. Till stor del beror detta på att den kommersiella verksamheten har väsentligt större krav på trafikutrymme såväl för rörlig trafik som för parkering.» Så heter det alltså i motiveringen för zonplanen. Nu är visserligen en zonplan inte absolut bindande. Den är mera ett uttryck för önskemål, men staden söker ändå upprätthålla och genomföra zonplanen. Skall då staten genom byggnadsstyrelsen uppföra en väldig kontorsbyggnad, som står i direkt strid med zonplanen och detta i ett område som är planerat och lämpat för byggande av bostäder? Det är, herr talman, ett långtgående statligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Byggnadsnämnden i Stockholm har visserligen förra året godkänt stadsplanen för området, men det torde ha berott på att nämnden knappast kunde motsätta sig statens byggnadsplaner. Det har man inte heller kunnat göra i andra fall. Att nämnden hyst betänkligheter mot förslaget framgår av det särskilda uttalande som bifogats nämndens beslut. Där heter det bl.a. >att nämnden vill framhålla, att den föreslagna 300 m långa och 23—24 m höga fasaden inger stora betänkligheter liksom de störningar som den ökade biltrafiken i området kommer att medföra för omkringliggande bostäder». Att tala om betänkligheter är, herr talman, ett understatement. Perspektivet borde framkalla rysningar hos var och en som kan se för sig detta hus i dess naturliga storlek och inte bara i den modell ni kan betrakta i sammanbindningsbanan. Miljöfrågorna har diskuterats flitigt här i riksdagen, och de diskuteras med allt kortare intervaller. Kan det från miljösynpunkt vara rimligt att handla så som regeringen föreslagit i propositionen? Oppositionens representanter i statsutskottet har blivit eniga; vi tycker att riksdagen här har ett utsökt tillfälle att säga ifrån mot en miljöförstöring i Stockholm som ni, som är från andra landsändar i Sverige, inte stillatigande skulle finna er i inom era egna områden. Riksdagen får inte acceptera att försättas i en tvångssituation där det heter att »nu är det för sent, prospekteringen har gått för långt; det har kostat för mycket pengar, de kommer annars att vara kastade i sjön, nu finns inte längre något alternativ». Riksdagen borde ha all anledning att reagera mot statliga ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Det måste åstadkommas andra alternativ!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

I reservationen 1 behandlas ett yrkande, som framställts i motioner från centerpartihåll, att möjligheterna att lokalisera statlig verksamhet till orter utanför stockholmsregionen på nytt prövas. I motionerna har föreslagits en utredning härom. Vi reservanter delar visserligen motionärernas uppfattning men anser att även om den Eckerbergska utredningen inte gav så stort resultat — något gav den dock — bör man inte tillsätta en ny utredning efter så kort tid. En bättre lösning vore att inom vederbörande departement tillsätta en arbetsgrupp för att göra en skyndsam förnyad översyn av detta problem och därefter utan dröjsmål lägga fram förslag för riksdagen. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 1. Herr Björkman har här ganska drastiskt beskrivit det förvaltningshus som skall uppföras i kvarteret Garnisonen. Man måste konstatera att riksdagen hamnat i ett läge som inte kan betraktas som idealiskt när det gäller handläggning av sådana här frågor. Man kan säga att riksdagen — och även regeringen — väl sent har upptäckt miljöproblemen. Men när man nu har gjort det är det väl rimligt att vi fäster sådan uppmärksamhet vid dessa problem som den ökade insikten kräver.

Det måste finnas alternativ. Man kan inte gång efter annan hänvisa till att man blivit försatt i den situationen, att man inte kan pröva några som helst alternativa möjligheter. Förutsättningen för att man skall nå en god lösning av stadsplanefrågor och annat är att man har alternativa förslag och inte bara kommer med ett enda, vilket finansministern har gjort i detta fall när propositionen skrevs. Det nya planverk, som statsmakterna har beslutat om och vars generaldirektör regeringen för inte länge sedan har tillsatt, karakteriserar alltså såsom någonting utomordentligt viktigt, att man från miljösynpunkt och även av andra skäl kommer med alternativ, innan ärenden av sådant här slag skall avgöras. Här har vi ett typiskt exempel på motsatsen: man skyller på brådskan, att man inte kan vänta på några ytterligare alternativ utan måste fatta beslut nu. Därtill är det alternativ som föreligger ingalunda sådant, att man känner sig övertygad om att det passar in i de något högre miljöpolitiska ambitioner som statsmakterna nu bör visa.

Vi reservanter anser att man bör pröva andra alternativ än det som här föreligger. Det föreligger ingen skillnad i bedömningen jämfört med utskottsmajoriteten om att det i och för sig är önskvärt att man kan lösa det statliga lokalbehovet i större utsträckning än för närvarande genom egna lokaler för de aktiviteter som under alla förhållanden måste bedrivas inom storstockholmsområdet. Våra meningsskiljaktigheter gäller huruvida riksdagen nu skall biträda ett förslag om ett så enormt kontorskomplex som det här är fråga om. Jag ber, herr talman, med detta att få yrka bifall även till reservationen 2.

Herr talman! Det finns tillfällen då man Önskar att sammansättningen av riksdagen icke vore politisk. Så är fallet bl.a. då frågor av den art som den föreliggande skall avgöras. Här finns ett utlåtande om ett Kungl. Maj:ts förslag, som inte är grundat på en ideologisk samhällssyn men som icke desto mindre är högst kontroversiellt, eftersom det gör ett djupt ingrepp i ett samhälle. Det är därför underligt att finna att utskottets samtliga socialdemokrater anser det vara helt riktigt att man inspränger denna byggnadskoloss i en bebyggelse, där den inte alls hör hemma. Reservanterna däremot återfinns på den borgerliga sidan. Den estetiska synen kan väl ändå inte formas efter partilinjer. Jag beklagar den partipolitiska uppdelningen av utskottet i denna fråga, eftersom det därigenom synes bli omöjligt att rädda Östermalm från en miljöutveckling, som varken de där boende eller stadens myndigheter anser önskvärd. Vad jag nu sagt skall inte uppfattas så, att jag skulle vara motståndare till att staten här i staden får de för förvaltningen behövliga lokalerna. Det är jag naturligtvis inte. Inte heller är jag motståndare till att de lokaler som nödvändigtvis måste ligga i innerstaden också placeras där. Men jag tror att en hel del av de ämbetsverk som nu är förlagda till stadskärnan lika väl skulle kunna ligga i ytterområdena. Därför, herr talman, kan jag inte förstå att det finns tillräckligt bärande skäl för att klumpa ihop en hel massa verk och institutioner i den mastodontbyggnad som här föreslås. Det måste väl också kännas ganska beklämmande att vistas i en sådan byggnad med dess hundratals meter långa korridorer och med dess inrutade och numrerade fållor där man skall arbeta. När vi nu strävar efter att inom kriminalvården få fram mindre enheter och trivsammare och mänskligare miljöer, så finns det väl ingen anledning att låta de ännu ostraffade arbeta under sämre förhållanden. Byggnadsnämnden i Stockholm har anfört starka betänkligheter mot det föreslagna husets storlek och de trafiksvårigheter som anhopningen av så många människor och så många olika administrativa organ kommer att medföra. Och nog finns det anledning till betänkligheter — det är ett milt ord i detta sammanhang. I själva verket kommer denna byggnad att helt förstöra en hittills god boendemiljö: En 300 m lång byggnad, en 300 m lång fasad, 300 m långa fönsterrader utan avbrott. Dessutom blir huset 24 meter högt. En byggnad av dylika dimensioner brukar man förlägga fristående från annan bebyggelse, men här skall den läggas utefter en helt vanlig stadsgata. Det finns i närheten en lekplats för barn, som enligt vad som sägs skall bibehållas. Men vad skall man ha en lekpark till, om det är meningen att inom området inte skall bo familjer med barn i fortsättningen? Där kommer bara att rassla datamaskiner. Är det verkligen rätt av staten att så omvandla en stadsplanerad bebyggelse? Det kan man verkligen fråga. Jag har tidigare i denna kammare vid ett flertal tillfällen varit nödsakad att gå emot föreslagna statliga ingrepp i Stockholms miljö — dess värre utan framgång, det må jag erkänna. Det har exempelvis gällt tekniska högskolans ansvällning ut över Djurgårdsmarken och det har gällt universitetets krav på en studentstad på det kulturhistoriskt värdefulla Lappkärrsberget, men det har som sagt varit förgäves. Det finns i vårt samhälle en tendens eller snarare en regel att när de materialistiska synpunkterna skall vägas mot kulturella och miljöbevarande intressen så vinner alltid de förra. Det krasst ekonomiska eller rationella betraktelsesättet skall alltid väga tyngst. Man kan måhända någon gång till synes bromsa denna utveckling, som t.ex. beträffande Vindelälven, men det är bara till synes. Jag är tämligen övertygad om att även i den frågan de ekonomiska synpunkterna till slut kommer att segra. Där teknokrater och materialister verkligen sätter in sin vilja på att genomdriva ett projekt, där segrar de alltid. Detta är inte ogrundad pessimism, herr talman, utan egen erfarenhet. Den planerade förvaltningsbyggnaden 1 kvarteret Garnisonen har fått dessa väldiga dimensioner, därför att man har tänkt sig att riksdagen under ombyggnadstiden där skulle få tillfälliga lokaler. Nu blir det ju emellertid inte så. Riksdagen kommer inte att flyttas så långt ut på Östermalm, och då kan det ju heller inte vara nödvändigt att just nu uppföra hela detta byggnadskomplex. Kanske skulle man kunna uppföra ett betydligt mindre hus och placera in det på den befintliga tomten. De gamla gardeskasernerna behöver väl inte nödvän digtvis stå kvar som man förutsätter i propositionen. De har inget särskilt kulturvärde och ger framför allt inga skönhetsintryck. River man dem kan man få plats med en tämligen rymlig byggnad inne på området och slipper det föreslagna monstret utefter gatan. Vidare är det inte nödvändigt att på en gång bygga även för väntade behov. Jag har tidigare antytt att man kan tänka sig ytterligare byggnader i någon förort. I en av motionerna föreslås Järvafältet. Ja, varför inte där eller i Vällingby eller någon annanstans? Herr talman! Med det nu anförda vill jag ansluta mig till det avslagsyrkande som föreligger i reservation 2, till vilken det tidigare har yrkats bifall.

Herr talman! Herr Björkman inledde sitt anförande med att säga att han skulle nämna några siffror som skulle injaga skräck hos kammarens ledamöter. Det är uppenbart att om man använder siffrorna på ett visst sätt kan man naturligtvis ge visionen av något fruktansvärt. Emellertid vill jag vad beträffar förslaget om uppförande av en förvaltningsbyggnad i kvarteret Garnisonen framhålla att bakom detta förslag ligger en uppgörelse med Stockholms stad. Hela kvarteret har stadsplanemässigt i vanlig ordning underställts stadens myndigheter för godkännande. Jag vill erinra om att stadens myndigheter har godkänt det framlagda förslaget. Vidare vill jag påpeka en annan betydelsefull faktor, nämligen att staden har monopol på planverksamheten och alltså kan säga bestämt nej till detta bygge om den anser att det icke är önskvärt. Vi har ju i detta hus givit städerna planmonopol, och jag förutsätter att kammarens ledamöter i likhet med mig skulle varit beredda att re spektera detta, därest man från Stockholms stads sida på ett bestämt sätt hade givit uttryck åt den meningen, att staden icke ville ha detta bygge. Nu har staden godkänt bygget i en uppgörelse med byggnadsstyrelsen. Därför menar jag att man, om enskilda stockholmare reagerar, inte behöver ta deras reaktion som ett uttryck för myndigheternas inställning på denna punkt. Herr Björkman talade som sagt om att han med dessa siffror ville injaga skräck hos kammarens ledamöter. Om det då blir ett annat hus som också blir 300 meter långt och 24 meter högt, vill jag fråga herr Björkman, om inte också det injagar skräck hos honom. är det bara när staten löser lokalfrågor för verk och myndigheter som herr Björkman får skräckkänslor? Jag tycker det hade varit bättre om herr Björkman studerat de arbetsförhållanden som åtskilliga av de statsanställda i Stockholm har i dag. Det kunde kanske ha ingett honom en liten smula medkänsla för dessa tjänstemän och hos honom skapat beredvillighet att vara med och lösa ett för dem mycket svårt problem.

Artikeln slutade med orden att den dag riksdagen har beslutat att bygga förvaltningsbyggnaden i kvarteret Garnisonen och de första spadtagen tas skall statstjänstemännen hurra för detta beslut. Det var alltså ett uttryck för att det bland tjänstemännen råder en djup oro över att deras arbetsförhållanden inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Beträffande miljöfrågor i samband härmed ligger det väl ändå så till, att man har att välja mellan detta kontors hus för statstjänstemän och kanske ett kontorshus eller någonting annat i en byggnad av ungefär samma storlek. Jag undrar om inte begreppet arbetsmiljö kan ha någonting att säga esteterna i det borgerliga lägret, ty detta begrepp kan väl ändå inte vara fullständigt likgiltigt för dem som skall företräda arbetsgivarintresset på detta område. Här är det ju fråga om att lösa ett för tjänstemännen betydelsefullt problem, och det är därför som vi från vårt håll har förordat bifall till propositionen. Med hänsyn till den sena timmen skall jag inte, herr talman, fortsätta diskussionen ytterligare med herrar Larsson i Stockholm och Eliasson i Sundborn. Men ett uttalande av herr Larsson var ändå så grovt felaktigt att jag vill få en dementi införd i kammarens protokoll — att jag inte behandlar de övriga uttalandena innebär inte att dessa var riktiga. Nu påstod herr Larsson i sitt felaktiga yttrande att man har gett denna byggnad så stora dimensioner för att en provisorisk riksdag skall beredas plats där. Det är tvärtom så, att byggnaden har fått sina dimensioner för att tillgodose statsverkets behov av lokaler. Men man har varit beredd — om riksdagen så önskar — att upplåta en viss del av byggnaden som ett provisorium. Riksdagens provisoriefrågor har alltså icke på något sätt påverkat byggnadens storlek. Jag hemställer, herr talman, om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Ja, herr Lindholm, det är riktigt att byggnadsnämnden i Stockholm har godkänt det här förslaget. Jag är övertygad om att nämnden har gjort det med vånda. Redan i mitt inledningsanförande förklarade jag, att nämnden har befunnit sig i något av en tvångssituation och sannolikt icke har kunnat motsätta sig detta statliga byggande. Herr Lindholm ställde så en fråga med det där vanliga fomuleringssättet: Är det bara när staten bygger som man injagar skräck? Nej, herr Lindholm, jag kan försäkra att om en privat byggmästare hade uppfört detta fruktansvärda hus i kvarteret Garnisonen hade jag reagerat på precis samma sätt. Det är 300 meter långt och — höll jag nästan på att säga — skyhögt, men det är i alla fall åtta våningar. Det spelar ingen roll vem som bygger huset. Men jag reagerar emot att ha detta för svenska förhållanden enorma kontorshus i denna miljö. Låt mig också nämna en annan omständighet ur denna zonplan, herr Lindholm, som det kan vara skäl att tänka över. I den finns nämligen de tre områden nämnda, som planen delas upp i. Det är bostäder, centrala arbetsområden och gränsområden mellan dessa bägge. Det heter där, att de delar av ett kvarter, som vänder sig mot ett bostadskvarter eller eljest har ett ur bostadssynpunkt gynnsamt läge, i första hand skall anses vara avsett för bostadsbebyggelse. Som ett sådant gränsområde är i zonplanen upptaget just kvarteret Garnisonen, som tillhör staten. Det är inte nog med att det vänder sig mot ett bostadskvarter, det vänder sig också mot en park. Det kan självfallet vara trevligt för den som arbetar i detta kontorshus att ha utsikt över en park — det har jag inte alls något emot. Vattenfall i Råcksta, som också har byggts av byggnadsstyrelsen, tycker jag är ett utomordentligt exempel på hur man kan lokalisera ett jättebygge till ett område längre ut. Det är enligt min mening väldigt snyggt, herr Lindholm. Jag passerar det ganska ofta fast jag bor litet närmare staden. Nästan alla i detta kontorshus har utsikt över parken och det är ju förträffligt. Det som enligt min mening är det mest principiellt betänkliga — för att göra ett s.k. understatement — är att staten inte formellt behöver underkasta sig kommunen när det gäller att bebygga Garnisonen. Staten kan alltså genom föra denna bebyggelse precis som den vill. Är det verkligen förenligt med statens ansvarskänsla mot kommunerna att bete sig så? Det är nog så, herr Lindholm, att de statstjänstemän — hur många de nu är — som skall arbeta i dessa kontorsrum skulle hälsa Garnisonen med stor tillfredsställelse, därför att de har olidliga förhållanden för närvarande. De sitter splittrade på ett stort antal våningar på alla möjliga håll i staden — det gäller t.ex. statskontoret och övriga som skall flytta till det hus som skall uppföras i kvarteret Garnisonen. Det skulle säkert innebära en bra rationalisering och förenkling om de kunde förena sig i detta — tyvärr, måste jag säga — enorma hus. Så säger herr Lindholm — med samma förtjusning som han gjorde i statsutskottets femte avdelning — att statstjänstemännen kommer att hurra den dag man sätter spaden i marken i kvarteret Garnisonen! Ja, man har visst redan börjat evakuera en del utrymmen och projekteringen har avancerat mycket långt. Men, herr Lindholm, varför är det nu på det sättet? Det beror väl på att de anställda sitter i trista kontorslokaler, och inte har något annat alternativ än Garnisonen att hurra för! Det är det som är det väsentliga. Men förhåller det sig verkligen så att alternativ har saknats? Televerket har ju flyttat ut till Farsta, som jag tycker var en bra idé, och Vattenfall har flyttat ut till Råcksta. Inte har det saknats alternativ att lösa kontorsfrågan på ett både billigare och ur lokaliseringssynpunkt mycket bättre sätt än vad det stora kontorshuset i kvarteret Garnisonen kommer att innebära. Det alternativ jag tänker på ligger i hörnet av Sundbybergsvägen—Solnavägen i ett kvarter som heter Tegen-Albydal. Det området omfattar två kvarter på sammanlagt över 50 000 kvadratmeter. Där skulle man ha kunnat få en kontorsbyggnad på drygt 93 000 kvadratmeters golvyta till lägre pris, och i området finns också ett parkeringhus med 2400 platser, alltså fler parkeringsplatser än som kommer att finnas i Garnisonen på Östermalm. Jag ser också med oro på hur man skall klara trafiken uppe på Östermalm, särskilt med tanke på den starka trafik som kommer från annan bebyggelse som där planeras av staten. Det har redan gjorts insprängningar där, ännu flera kommer att göras. Hur skall trafikfrågorna kunna klaras? Byggnadsstyrelsen gjorde ju vissa undersökningar som skulle ha visat att man snabbt kan komma från kanslihuset till kvarteret Garnisonen och tvärtom. Men när de undersökningarna gjordes måste man ha satt in en rekordlöpare på sträckan eller också har man haft ovanlig tur i trafiken. Försök en fredag eftermiddag att åka mellan kvarteret Garnisonen och någon del av centrala staden! Det gör man inte på en kafferast, det kan jag försäkra herr Lindholm. Ännu värre kommer det att bli när de parkeringsplatser är klara som man nu skall lägga på Östermalm. På nätterna däremot kommer området med detta stora kontorshus att vara dött. De trafiksvårigheter som kommer att uppstå på Östermalm skulle vi inte få med en byggnad i hörnet av Sundbybergsvägen—Solnavägen och det tycker jag man bör tänka på. Vi kan inte bara bygga detta kolossala kontorshus utan att försöka finna något alternativ. Jag hoppas verkligen att ledamöterna på stockholmsbänken, som visserligen inte bor alldeles bredvid kvarteret Garnisonen utan litet längre upp i backen vid Gärdet — fru Ekendahl, statsrådet Gustafsson och herr Hermansson t.ex. — kommer att motsätta sig denna kontorisering av Östermalm.

Om riksdagen accepterar detta erbjudande, kommer den att ta i anspråk mycket stora utrymmen i dessa lokaler. Man borde alltså kunna lugna sig något år och undersöka vilka möjligheter som finns att dela upp lokalerna och att bygga ett mindre hus inne på detta område. Jag har inte alls, såsom herr Lindholm tycks tro, någon aversion mot att staten skall bebygga detta område, men det bör i så fall vara med ett mindre och vettigare planerat hus för de mest trängande behoven. Byggandet av de endast på längre sikt nödvändiga lokalerna bör kunna uppskjutas och de bör läggas på något annat ställe. Vidare vet herr Lindholm förmodligen lika väl som vi övriga ledamöter av denna kammare, att staden här handlar i ett tvångsläge. Det gäller en överenskommelse om kvarteret Fältöversten, vilket sedan länge ägts av staten. Detta har varit en veritabel sophög med barackmässig bebyggelse mitt i en i övrigt fin boendemiljö, och staden har varit tvungen att göra något åt detta. Det förekom en del bytesförhandlingar, varvid även andra i detta sammanhang uppkommande frågor behandlades. När det gällde dispositionen av kvarteret Garnisonen befann sig staden alltså i ett visst tvångsläge.